Herr talman! Jag har ingen anledning att ifrågasätta att tillsynsmyndigheterna fullgör de uppdrag och de skyldigheter som de har. Jag utgår alltså från att så sker både i detta fall och i andra sammanhang där det kan vara aktuellt.
Herr talman! Jag hade hoppats att jag också kunde vara lika säker på den saken. Men vid de kontakter jag har med sociala myndigheter och nykterhetsvänner ute i landet får jag uppfattningen att antalet serveringstillstånd har ökat oerhört kraftigt, medan anslaget till dem som sedan skall verkställa tillsynen inte har ökat utan tvärtom har dragits ned. Jag tycker att just det agerande som förekommit i anledning av min interpellation tyder på att man inte med tillräcklig intensitet följer upp alla de fall som inträffar. Visserligen hade man redan i våras kritiserat den restaurang som det här handlar om. Men jag vet att det finns ett stort antal nya tillståndsärenden som gäller en rätt liten omkrets i innerstaden, och jag har svårt att tro att man där med begränsade resurser kan tillse att utskänkningslagen också följs. Det är ett stort problem, och man bör se efter om det finns saker som behöver tillrättaläggas, och om det inte brister just när det gäller medelstilldelningen.

Jag besvarar frågorna i tur och ordning. 1. Sekretesslagstiftningen har ändrats med hänsyn bl.a. till dess konsekvenser för hälsooch sjukvården och för smittskyddet. Under första delen av riksmötet 1986/87 behandlades en proposition med förslag till bl.a. vissa ändringar i sekretessreglerna för att förbättra möjligheterna till effektiva insatser mot spridningen av HIV. Regeringen följer utvecklingen uppmärksamt och verkar för att sekretesslagstiftningen fortlöpande anpassas till de behov som uppkommer. Just de förhållanden som Gullan Lindblad berör har diskuterats inom aidsdelegationen, som bl.a. har konstaterat att en patient som är HIV-smittad bör meddela detta till den som skall behandla honom eller henne inom hälsooch sjukvården, och då även inom tandvården. Någon skyldighet för patienten att upplysa om att han eller hon är smittad föreligger emellertid inte. I samband med att en ny smittskyddslag utarbetas övervägs om uppgiften skall kunna inhämtas på annat sätt. Jag anser därför att någon översyn av sekretesslagstiftningen inte är påkallad för närvarande. Jag vill i detta sammanhang betona att frågan om skydd inom hälsooch sjukvården mot smitta genom blodkontakt ägnas stor uppmärksamhet. Arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd i ämnet. 2. Aidsdelegationen och arbetarskyddsstyrelsen inbjöd en rad av arbetsmarknadens parter och olika myndigheter till två dagars seminarium om HIV i arbetslivet i slutet av september. Från diskussionen vid seminariet vill jag framhålla följande. Någon smittrisk föreligger inte vid normala sociala kontakter på arbetsplatserna. Risken att smittas på annat sätt i arbetslivet är försvinnande liten. Trots detta måste man naturligtvis ta oron inom arbetslivet på allvar och möta den med utbildning och information, som går i närkamp med fördomar och utstötningstendenser på arbetsplatserna. HIV-smittade har en självklar rätt att behålla sina arbeten och rätt till stöd. HIV-smitta utgör inte något skäl för omplacering. HIV-smittade som insjuknar skall inte behandlas på annat sätt än anställda med andra svåra sjukdomar. Gällande regler i lagstiftning och avtal skall givetvis tillämpas även för dessa fall. Vid seminariet ansågs det inte nödvändigt med ett obligatoriskt HIV-test vid anställning. Naturligtvis kan arbeten förekomma som kräver särskilt god hälsa och funktionsduglighet av den anställde. Hälsoundersökningar kan av den anledningen behöva göras. Jag vågar säga att en stor överensstämmelse i uppfattningarna föreligger mellan arbetsmarknadens parter när det gäller synen på HIV i arbetslivet. En referensgrupp till aidsdelegationen har nyligen tillsatts och kommer att behandla HIV och aids i arbetslivet. Ordförande är statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, Ulf Westerberg. I gruppen kommer bl.a. samråd och erfarenhetsutbyte att äga rum i policyoch principfrågor. Det är en mycket viktig uppgift att förbereda människorna i vårt samhälle på att leva och arbeta tillsammans med HIV-smittade och ge de smittade ett så gott stöd som möjligt i deras svåra situation. Ett klarläggande av smittrisken och effekter av sjukdomstillstånden är av stor vikt, bl.a. för att skapa den trygghet som är en förutsättning för ett effektivt stödarbete. 3-4. Frågorna 3 och 4 är likalydande med två frågor i en interpellation som Gullan Lindblad fick svar på så sent som den 12 maj. Jag ber därför att få hänvisa till mitt svar den gången, med två tillägg: Det första är att propositionen om en ny smittskyddslag kan lämnas till riksdagen kommande vår. Det andra är att den testverksamhet som jag beskrev i mitt svar den 12 maj nu pågår, med enstaka undantag, i samtliga landsting. 5. Aidsdelegationens huvuduppgift är att samordna arbetet inom alla samhällets områden med att begränsa spridningen av HIV/aids. Delegationens roll som nationellt samordningsorgan ökar fortfarande i betydelse. Aidsdelegationen har också påtagit sig ett ansvar för att verkställa den pågående informationskampanjen. Men det faktum att aidsdelegationen har ett övergripande samordningsansvar förändrar inte det ansvar och de uppgifter som andra myndigheter och samhällsorgan har. Landstingen har fortfarande ansvaret för hälsooch sjukvården. Kommunerna är fortfarande ansvariga för missbrukarvården. Socialstyrelsen har tillsynsansvar som tidigare. Statens bakteriologiska laboratorium har sina instruktioner givna. Skolan har obeskuret ansvaret för att i enlighet med läroplanerna ge ungdomar kunskap om sex och samlevnad, om sexuellt överförda sjukdomar och därmed också om HIV och aids. Skolan har också att inom ramen för anslagen till fortbildningen av lärare se till att angelägen fortbildning kommer till stånd. Det är nödvändigt att den ansvarsbilden är fullkomligt klar. Det är min bedömning att landsting, kommuner och myndigheter driver en bred och omfattande verksamhet kring HIV-smitta och aids inom sina områden. Överallt i samhället görs omfattande, i många fall uppoffrande, insatser i syfte att begränsa smittans utbredning. Min bedömning är också att aidsdelegationen och dess kansli i socialdepartementet fungerar effektivt.

Herr talman! Jag tycker att det i stora drag är kloka svar som socialministern har gett på Gullan Lindblads interpellation. Jag skulle vilja kommentera två punkter. Först några ord om smittskyddslagen. Vi får nu besked om att ett förslag till ny smittskyddslag kan komma att läggas fram under våren 1988. Jag tycker att det är mycket beklagligt att denna viktiga fråga har segdragits så pass länge. Det har nu också gått en lång tid sedan riksdagen påpekade att den nuvarande smittskyddslagen är en svårtillämpad och bristfällig lag. Det har nu också gått lång tid sedan ett betänkande lades fram och remissbehandlades. Jag hoppas verkligen att arbetet på den här punkten bedrivs med all möjlig skyndsamhet. Får jag sedan komma in på den femte punkten i Gullan Lindblads interpellation, som handlar om behovet av ett nationellt krishögkvarter. I våras, i april, sammanträdde socialstyrelsens vetenskapliga råd för aids, 33 vetenskapliga experter — de främsta i landet. Vid det sammanträdet fann man att socialstyrelsens egna insatser för att leda aidsarbetet och för att utöva tillsyn över sjukvården var bristfälliga. Det berodde på för svag dimensionering av socialstyrelsens resurser. Det vetenskapliga rådet uttalade sig för en rejäl förstärkning av socialstyrelsen. Man ville att det skulle inrättas en speciell stabsfunktion direkt underställd generaldirektören, med medicinsk expertis, socialvårdsexpertis och administrativ expertis. Man skrev om detta till socialstyrelsens styrelse. I maj i år ställde sig socialstyrelsens styrelse bakom detta förslag och skrev till regeringen och begärde en rejäl förstärkning av socialstyrelsens resurser. Man ville ha 6 milj.kr. utöver de 4 milj.kr. som socialstyrelsen redan har fått. Mot bakgrund av socialstyrelsens ansvar på detta område och epidemins karaktär borde en check ha kommit med vändande post. Men i stället för ett positivt besked har regeringen inte, såvitt jag vet, givit något svar till socialstyrelsen på denna framställning. Däremot har socialministern här i riksdagen sagt att frågan prövas vid ordinarie budgetarbete. Med andra ord: När ett larmrop kommer våren 1987 om att det behövs en omedelbar förstärkning av socialstyrelsens resurser för tillsyn av sjukvården på aidsområdet svarar regeringen med att det kanske kan tillföras resurser från den 1 juli 1988. Jag finner för min del detta fullkomligt obegripligt. Jag vill fråga socialministern: Är det verkligen sant att detta är regeringens bedömning, att en fråga av denna karaktär kan vila i 14 månader, eller var avsikten med svaret att det i första bästa tilläggsbudget, om det nu behövs mera pengar, läggs fram ett förslag från regeringens sida? Jag tror för min del att regeringen är utrustad med en tillräckligt stor handkassa för att kunna hala fram 6 milj.kr., om det skulle behövas, utan att gå till riksdagen. Men om regeringen är tvungen att gå till riksdagen kan vi då räkna med att socialministern återkommer i första bästa tilläggsbudget med förslag om dessa pengar och att socialstyrelsen får en omedelbar vink om att den självfallet skall få alla de resurser som behövs för en effektiv ledning av arbetet? Vi vet ju att det finns betydande brister när det gäller verkställigheten av den politik som vi har beslutat om både i riksdagen och i aidsdelegationen. Vi vet att smittskyddsläkarnas arbete tyngs av många problem. Vi vet att samspelet med socialvården inte fungerar tillräckligt väl. Vi vet att det psykosociala stödet inte är tillräckligt utvecklat. Vi vet att det finns en rad olika problem som behöver angripas och där en effektiv ledning och tillsyn från socialstyrelsens sida är helt oundgänglig. Min fråga till socialministern är därför: När kommer ett positivt besked om att regeringen avser att satsa de resurser som socialstyrelsen och dess vetenskapliga experter anser vara helt nödvändiga?

Herr talman! Ja, Gullan Lindblad, visst har vi kontakt med socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Jag trodde att det var bekant för Gullan Lindblad att både socialstyrelsen och Landstingsförbundet är representerade i aidsdelegationen där vi diskuterar olika frågor, även de som gäller sekretesslagen. Det är riktigt att frågan om HIV i arbetslivet är angelägen, och vi skall på alla sätt försöka nå ut med information till människor på arbetsplatserna. Jag kan tala om att LO redan har fått 500 000 kr. för att bedriva verksamhet på detta område. Vi har fått ansökningar från TCO och SACO som vi skall behandla. Jag tycker att det är mycket viktigt att det är arbetsmarknadens parter som själva bedriver denna informationsverksamhet. Det gör de allra bäst, eftersom de vet hur man skall lägga upp en sådan verksamhet. Beträffande allmänna tester vill jag säga följande: Jag vet att Gullan Lindblad har svårt att förstå det ställningstagande som en enig aidsdelegation har gjort när det gäller dessa frågor — hur vi bör använda resurserna och hur vi på bästa sätt skall försöka nå de riskgrupper som det här är fråga om. I aidsdelegationen sitter också Ann-Cathrine Haglund, som inte har haft någon annan uppfattning i fråga om testningen än vad delegationens övriga ledamöter har haft. När det gäller smittskyddslagen vill jag säga till både Gullan Lindblad och Daniel Tarschys att vi har sagt att en lagrådsremiss skall läggas fram i december. Vi förmodar att lagrådet behöver en viss tid för att gå igenom detta. Då finns det inte någon annan möjlighet än att en proposition läggs fram senare, och det blir alltså under våren. Jag tycker att Daniel Tarschys gör det litet för enkelt för sig. Daniel Tarschys vet lika väl som jag att den borgerliga regeringen gav Elisabet Holm uppdraget att göra en utredning med översyn av smittskyddslagen. När Elisabet Holm presenterade sin utredning och när utredningen gick ut på remiss, hade vi inte den kunskap som vi har i dag om aids och HIV-smittan. Inte ens remissinstanserna hade den kunskap som vi har i dag. Det skulle ha varit fel av regeringen att gå till riksdagen med en proposition, som baserade sig på den kunskap man då hade. Det är alltså angeläget att vi i dagens situation får en ändamålsenlig lag. Slutligen till Gullan Lindblads femte fråga om ett krishögkvarter. Man kan ha olika benämningar på olika frågor, men jag bedömer att det sekretariat som aidsdelegationen har är vad som behövs för aidsdelegationens nationella och samordnande arbete. Som jag har utförligt redovisat i mitt svar — jag tycker det finns anledning att poängtera detta — har olika myndigheter sitt ansvar och utför ett mycket bra arbete på detta område. Beträffande den undersökning som Gullan Lindblad redogjorde för och som visar att människor inte har tilltro till myndigheterna kan jag säga att människorna i det här landet, bl.a. genom den intensiva informationskampanj som vi har bedrivit, har fått en större medvetenhet. Man vet och förstår att det inte är myndigheterna som i första hand kan stoppa smittspridningen. Det beror i mycket stor utsträckning på de enskilda individerna och det levnadssätt som man måste ha för att undgå att bli smittad. Jag tror att denna insikt hos människorna har gjort att man förstår att det inte bara beror på myndigheterna om vi skall kunna klara av situationen. Det är inte vanligt, Daniel Tarschys, att regeringsledamöter i riksdagens kammare tar upp diskussioner som försiggår i budgetarbetet. Så Daniel Tarschys får ge sig till tåls tills ett förslag presenteras för riksdagen.

Herr talman! Jo, socialministern, jag har visst klart för mig att det förekommer kontakter och att det delvis är fråga om en personunion mellan de olika instanserna. Men det var förvisso inget svar på min fråga om det har gjorts någon gemensam aktion just i fråga om sekretessen. Det skulle vara synnerligen värdefullt för de enskilda landstingen att få veta att socialministern, socialstyrelsen och Landstingsförbundet här pressar på för att man verkligen i de enskilda landstingen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga, informera sin personal och se över sekretessfrågorna. Där finns brister i dag, vilket är skrämmande. När det gäller de allmänna testerna har jag, i likhet med majoriteten av svenska folket, den uppfattning som jag redogjorde för. Jag tror att socialministern har klart för sig att det på senare tid blivit en ökad press inte minst från läkarhåll i dessa frågor. Vi kunde läsa om detta i en artikel i Dagens Nyheter den 7 oktober av medicine doktor Göran Sjödén. Han tog upp bl.a. de etiska värderingarna. Det har sagts att det här skulle vara en integritetsoch frihetsfråga. I enlighet med hälsooch sjukvårdslagen vill man betona det här med integritet och frivillighet. Men Göran Sjödén säger precis som jag att friheten och integriteten aldrig kan sträcka sig längre än till någon annans skada. I det här fallet blir det tyvärr ofta till annans skada. Jag menar att ansvarskänslan bjuder att om man vill skydda det ofödda barnet eller oskyldiga människor från HIV-smittan, är det vårt samhällsansvar att ta till extraordinära åtgärder, eftersom ju aids i högsta grad är en extraordinär sjukdom som vi inte mött maken till tidigare. Beträffande HIV i arbetslivet säger socialministern ganska klart att det inte finns några skäl för omplaceringar. Men tyvärr måste det nog ändå bli omplaceringar. Jag tänker då på människor som har mycket utsatta arbeten, t.ex. som lokförare eller inom vårdsektorn — detta beroende på vissa sjukdomseffekter på hjärnan och annat. Där är det nödvändigt med ökad upplysning. Jag tycker det är bra att LO har fått dessa pengar, och jag har också läst i LO-tidningen att man där tänker diskutera just den fråga som jag har tagit upp här, nämligen frågan om allmänna tester. Vi får väl se vad som händer efter hand. Jag återkommer i ett ytterligare inlägg till smittskyddslagstiftningen.

Herr talman! Myndigheterna har sitt ansvar och utför ett bra arbete, säger socialministern. Men problemet är nu tvärtom att den myndighet som har ansvaret inte anser att den kan utföra ett bra arbete därför att den har för litet resurser. Och det är inte bara myndigheten själv, socialstyrelsens styrelse, som anser detta, utan också dess vetenskapliga råd, med 33 av landets främsta experter, som anser att det oundgängligen behövs mer resurser för att myndigheten skall kunna ta sitt ansvar. Om myndigheten har sagt ifrån till regeringen att den inte kan ta sitt ansvar, att myndigheten omedelbart behöver en förstärkning, då kan man inte säga att det är myndighetens ansvar att fortsätta, utan då är ansvaret för att reagera lagt på regeringen. Hur skall man då reagera? Ja, fru Sigurdsen reagerar så att hon hänför saken till budgetprocessen. Det kan man göra beträffande många framställningar. En lång rad framställningar från myndigheter kan man hantera på det sättet. Men har man något sinne för olika frågors proportioner och dimensioner, tycker jag att man måste förstå att en epidemi av den här typen inte är en budgetfråga. Det är inte kutym, säger fru Sigurdsen, att här i riksdagen debattera pågående budgetarbete. Nej, men det är ett fel av regeringen att hänföra den här frågan till budgetarbetet. Detta är inte en fråga för budgetarbetet utan en fråga om omedelbara åtgärder. Detta är en fråga där regeringen borde reagera inom en vecka efter det att den mottagit socialstyrelsens nödrop och den appell som framställts av landets främsta forskare. Detta är min invändning mot regeringen: Regeringen har felbedömt frågans karaktär. Man tror att detta är något som man kan skjuta på i 14 månader, när det handlar om något som man bör göra inom en vecka. Fru Sigurdsen önskar mig mer tålamod. Jag skall ge mig till tåls, säger hon. Det är inte första gången jag hör det. Jag får ofta uppmaningar av fru Sigurdsen att vara mer tålmodig. Men jag skulle vilja vända på steken och önska henne mycket mer otålighet. Tålamod är nämligen ingen dygd när det gäller arbetet mot aids. Otålighet är däremot en dygd, och jag vill önska regeringen och socialministern mycket mer otålighet i arbetet mot aids.
Herr talman! Till Gullan Lindblad när det gäller testningen: Någon skrev i en artikel att om man ville testa alla medborgare mellan 16 och 65 år, tror jag det var, skulle man nå kanske 95 26 av dem som man ville nå inom de här grupperna. Samtidigt kan man fråga sig: Kanske är de 5 96 som vi inte når de som vi borde få kontakt med, som tillhör grupper med ett riskbeteende. Därför att aidsdelegationen har kommit fram till att vi skall bedriva ett effektivt arbete gör vi riktade insatser för olika grupper. Vi skall väl inte, Gullan Lindblad, vidta åtgärder därför att vi tycker att något borde vara bra, utan vi måste väl se till vad som är det mest effektiva när vi skall ha smittspårning och testa olika grupper i samhället. Så till frågan om HIV i arbetslivet. Jag har i mitt svar sagt att det naturligtvis kan vara fråga om omplaceringar i arbetslivet på grund av olika sjukdomar. Det kan gälla aids och även andra sjukdomar. Men detta får man överväga i varje enskilt fall. Hittills finns det dokumenterat i världen 10-12 fall av möjlig HIV-smitta i arbetslivet. Det är då främst fall som kan sättas i samband med olyckshändelser inom hälsooch sjukvården. Ingen enda polis har exempelvis blivit smittad, trots att vi då och då får uppgifter om en stark oro inom poliskåren. Jag tycker att det är bra att statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med arbetsmarknadens parter särskilt har ägnat sig åt frågor om HIV i arbetslivet, eftersom dessa kommer att få allt större betydelse.
Herr talman! När det gäller kostnaderna är jag medveten om att man kan diskutera var vi skall sätta in våra åtgärder. Men det finns faktiskt vissa beräkningar på detta område. Jag har läst bl.a. en artikel i Svenska Dagbladet den 14 oktober av docent Gisela Dahlquist, som har kommit fram till att kostnaderna för vård skulle vara ungefär 1,4 miljarder år 1992 med nuvarande utbredning av sjukdomen. Inget tyder dess värre på att vi får en annan tingens ordning. Det säger sig självt att om man med hjälp av allmän testning verkligen kunde nå ut effektivare och därigenom kunde få ned antalet fall till hälften, skulle vi snart få en miljard i besparing. Jag menar att man när det gäller människor som har ett riskbeteende och som inte går och testar sig faktiskt får se till att de kommer in för testning. Det kan inte vara rim och reson att man så snart man är misstänkt för rattfylleri blir tvångstestad men att man får gå omkring och sprida HIV-smitta hur som helst. Men det är kanske en något annan fråga, eftersom den delvis hänger samman med LVM-vården, och den kan vi ta upp vid ett annat tillfälle. När det gäller smittskyddslagen håller jag med Daniel Tarschys om att vi har väntat alldeles för länge. Jag har vidare ännu inte fått svar på en fråga som jag ställde, nämligen: Blir aids nu klassad som allmänfarlig sjukdom? Detta är ytterligt viktigt. Vidare är jag tacksam för den draghjälp som jag har fått från socialutskottets ordförande vad gäller anslaget till socialstyrelsen, som vi förra veckan hade en debatt om. Trots det stora behovet och trots de eftersatta grupper som jag nämnde, bl.a. utvecklingsstörda och hörselskadade, vilka inte nås med den allmänna informationen, anser man sig inte ha råd med detta. Jag tycker att det mer eller mindre är en skandal. Det vore viktigare att satsa pengarna på denna samordnade resurs än att lägga dem till de många miljonerna på information, som faktiskt av allmänheten betraktas som tämligen likgiltig och som inte har nått ut tillräckligt till alla människor. Jag hoppas naturligtvis att regeringen tänker om och med det snaraste ger ett positivt besked till socialstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag har ställt några frågor till Hans Gustafsson om behovet av regleringar inom bostadspolitiken mot bakgrund av att vi i dag har en helt annan situation på bostadsmarknaden än vi hade på 40-talet, dvs. för mer än 40 år sedan, då grunderna för dagens bostadspolitik lades fast. Till svar får jag att den sociala bostadspolitiken ligger fast och att man håller på att peta i låneunderlagsberäkningarna och att en samordning av reglerna kommer att ske när planverket och bostadsstyrelsen blir ett. Jag måste säga att det är ett synnerligen tunt svar på en seriös och övergripande fråga om bostadspolitikens framtid. Det påminner faktiskt litet om resultatet av bostadskommitténs arbete — det bidde en tumme. Svaret på frågan om det fortsatta behovet av kristidsregleringar är näst intill oförskämt. Hans Gustafsson svarar att bostadspolitikens medel konti nuerligt behöver anpassas till den aktuella situationen och att socialdemokraternas översyn av bostadspolitiken syftar till en sådan anpassning. Vilken är då bostadsministerns bedömning av den aktuella situationen? Vad är det för verklighet vi lever i och vad är det för problem som skall lösas i framtiden enligt Hans Gustafsson? Hur ser han på det regelsystem som har lastats på oss och som uppfanns i en tid med andra problem än dem som vi ser i dag? Sedan 1974 har bostadssubventionerna ökat från 2,7 miljarder till ca 20 miljarder, och då har jag inte räknat in effekterna av ränteavdragen. Det märkliga är att vi klarade av att avskaffa den reella bostadsnöden i Sverige — dvs. när miljonprogrammet var genomfört — med mycket begränsade subventioner och bidrag från statens sida. Det är först sedan vi fått någorlunda balans i tillgång och efterfrågan som de enorma subventionerna har uppstått. Det kan vara intressant att notera att det ursprungligen aldrig var meningen att vi skulle försätta oss i ett konstant subventionsberoende. I en riksdagsdebatt 1967 använde Tage Erlander sig själv som exempel för att visa att allmänna räntesubventioner skulle få oönskade drag i fördelningspolitiskt avseende. Subventionerna motverkar också regionalpolitiska satsningar, och dessutom har vi genom den kraftiga subventioneringen avhänt oss ett stabiliseringspolitiskt instrument. Men det kanske finns någon som anser att vi skall pröva även en negativ nominell ränta. Bostadskommittén gjorde en ansats att komma till rätta med problemen. Men bostadsministern fullföljde inte. Och han använde den som jag ser det allra sämsta av motiveringar. Inflationen är på väg ner och därför behövs inget nytt finansieringssystem, sade han. Nu är inflationen på väg upp igen. Betyder det att Hans Gustafsson nu börjar tänka om och kommer att vara färdig med ett förslag, när inflationen är så hög att det ter sig politiskt alldeles omöjligt att införa ett nytt system? Sanningen är ju att det hade varit en alldeles perfekt tid att införa nya regler när inflationen var låg. Bostadsministern avslutar med att konstatera att marknaden själv inte löser fördelningspolitiken. Varför gör han ett sådant konstaterande? Vem här i riksdagen behöver han upplysa om sådana självklarheter? Däremot borde bostadsministern och vi andra ställa oss frågan om nuvarande regler och bestämmelser, finansieringsoch bidragsbestämmelser, verkligen är ett led i fördelningspolitiken. Den omfattande subventioneringen leder till stora förmögenhetsuppbyggnader hos ägarna. Det torde också vara konstaterat att finansieringssystemet driver på kostnadsökningarna. En del brukar hävda att man skall spä på subventionerna ytterligare för att få ner boendekostnaderna. I själva verket är det tvärtom så, att ju mer vi vräker ut i subventioner, desto mindre effektivitet och desto högre kostnader får vi. Före 1974, innan vi fick nuvarande subventionssystem, utvecklades priset på flerfamiljshus långsammare än konsumentprisindex. Efter 1975 har vi fått den omvända utvecklingen. Det talas mycket om att vårt system är socialt och fördelningspolitiskt riktigt. Det står naturligtvis utom allt tvivel att svensken bor bra, men kanske är det i stället så att systemet är kontraproduktivt i dessa avseenden. Fastighetsägare kan bygga upp stora förmögenheter, medan hyresgästerna dels får betala sin hyra, dels får vara med om att betala höga skatter till subventionerna. En av mina frågor var om bostadsministern är beredd att ge besked till bostadsrättshavarna om kommande nya pålagor, skatter och regleringar. Något svar har de inte fått. Jag ställde inte frågan för min egen skull eller av något slags politisk-taktiska skäl utan därför att det är många människor som undrar. Jag tror nästan det är den vanligaste frågan jag får ute på möten runt om i landet när det gäller bostadspolitiken. Jag skulle önska att bostadsministern åtminstone kunde antyda hur det kommer att bli. Blir det nya reavinstbeskattningsregler, priskontroll, hembud och fler begränsningar för ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätt? På s-kongressen sade bostadsministern att motionerna i den riktningen var känslomässigt bifallna. Vi har verkligen fått vänja oss vid förändringar under de gångna åren. 1985 gjorde jag en sammanställning över det socialistiska tyranniet mot bostadsrätterna. Jag kom fram till nio olika regeländringar som genomförts, alla i inskränkande och reglerande riktning. Därefter har det kommit till ytterligare några. Skall det fortsätta i den här riktningen och i den här takten också i framtiden, herr bostadsminister?

Herr talman! Bostadsministern är i allt väsentligt nöjd med nuvarande system, och det måste betyda att han inte är beredd att rucka på någon enda lag eller att avskaffa någon enda liten regel. Det måste också betyda att han tycker att nuvarande system är helt rättvist, mycket smidigt och obyråkratiskt samt att det inte är särskilt kostnadsdrivande. Det förvånar mig oerhört mycket att Hans Gustafsson kan ha den uppfattningen. Visst skall det vara balans mellan upplåtelseformerna när det gäller både skatter och subventioner. Därför är det intressant att få veta om bostadsministern kan gå med på en sänkning av marginalskatterna till 40 96, vilket ger en sådan effekt. Sanningen är ju att det har lämnats subventioner långt därutöver under de gångna åren. Folkpartiet såg till att det tillsattes en stor statlig utredning om s.k. real beskattning, och den har just syftet att se till att det skapas rättvisa både mellan upplåtelseformerna och mellan olika ägarkategorier samt att det inte sker en förmögenhetsöverflyttning på grund av fastighetsinnehav. Folkpartiet har alltså verkligen lagt fram förslag, men vi har tvingats överge dem därför att ingen annan varit intresserad. Det är oerhört märkligt att bostadsministern aldrig får frågor från folk som har bostadsrätter och som vill veta hur det skall bli i framtiden. Man läser ju i tidningar och hör ständigt när man är ute i landet att människor vill veta vilka regler som skall gälla för deras privatliv och en så viktig sak som deras bostäder. Det har alltså införts nio regler fram till 1985 som varit riktade mot bostadsrätterna. Det gäller att kommunerna skall få tränga sig före vid fastighetsköp och att människor inte får uppskov med reavinstsbeskattningen i fråga om bostadsrätterna. Hela vinsten beskattas så att de inte kan flytta till en villa osv. Jagärlitet förvånad över att Hans Gustafsson är nöjd med sitt regelsystem. Under senare tid har bostadsministern nämligen tvingats införa det ena krisartade förslaget efter det andra — jag skulle nästan vilja kalla honom för Kris-Hasse. Här lever vi i ett ganska högt välstånd och har en ekonomisk utveckling som för närvarande är tillfredsställande, men ändå väljer bostadsministern att införa kristidslösningar för ungdomars bostadsanskaffning. Han skall ha särlösningar i särskilda bostäder — sådant som övergavs för åratal sedan. Han återinför bostadsbidrag för icke barnfamiljer, som vi lyckades komma ifrån för några år sedan. Han gör en krisutryckning för att hindra Malmö kommun att uppfylla sina löften om bostadsrätter till sina väljare. Han inför en kristidsreglering av byggandet i storstäderna som man inte har sett maken till sedan kriget.

Herr talman! Vad gäller skatten bestämmer vi oss i folkpartiet för vad vi vill, sedan kan vi i och för sig sitta med i statliga utredningar. Vi anser att de allra flesta människor skall betala högst 40 9 i marginalskatt. Det underlättar även en samordning med räntebidragspolitiken. Hans Gustafsson var inte nöjd med att jag bara använde ytterligare ett par tre exempel rörande bostadsrätterna. Men det berodde på tidsbegränsning. Jag har en artikel från den 11 augusti 1985 där de nio restriktionerna finns väl beskrivna. Det går att läsa vidare ur det papperet. Särlösningar för ungdomar var en beskrivning från min sida av den totalt krisartade situation som vi har på bostadsmarknaden, trots att vi är ett högt utvecklat land med för närvarande god ekonomisk utveckling. Jag har ingenting emot att man bygger bostäder, många bostäder, så att även ungdomar kan få bostad. Men problemet gäller småhushållens situation. Om man med åldern som riktmärke premierar en grupp framför en annan, skjuter man bara problemet vidare till den grupp av småhushållen där åldern råkar vara över 25 år. Det är detta som jag tycker är en särlösning och ett slags kristidslösning. Hans Gustafsson brukar säga — och med viss rätt — att vi bor bra i Sverige och att vi har världens högsta bostadsstandard. Det måste väl ändå innebära att situationen är en annan än den var på 40-talet, när grunderna för regelsystemet lades fast. Dessa regler har efter hand spätts på under 50 och 60-talen när de stora satsningarna för att få bort bostadsnöden och bostadsbristen gjordes. Då är frågan om vi inte i dag, när situationen är en helt annan, skulle ha råd att ha litet mer frihet och litet mer utrymme för experiment och förnyelse och mindre övervakning från myndigheter av olika slag. På mig verkar det som om Hans Gustafsson är mer beredd att försvara uppnådda organisationsstrukturer och företagsstrukturer än att se till att människornas vilja och behov skall tillfredsställas. I talet på den socialdemokratiska kongressen sade Hans Gustafsson att den sociala bostadspolitiken står på två ben, nämligen på allmännyttans och HSB:s och Riksbyggens. Hur skall man tolka det? Är det asocialt att bo i privat bostadsrätt, privat hyresrätt eller i småhus och villa? Detta uttalande följdes dessutom upp senare av bostadsministern och regeringen i dess helhet i regeringsförklaringen, där det som nästan enda punkt för den framtida bostadspolitiken sägs att man skall försvara allmännyttans roll. Det kan väl inte vara den enda uppgiften för en bostadsminister att ställa upp till försvar för dessa företag och organisationer.

Herr talman! På grund av att interpellanten Viola Claesson var förhindrad att i dag ta emot svaret på interpellationen besvaras interpellationen inte inom den föreskrivna tiden av fyra veckor. Jag har överenskommit med interpellanten om att besvara interpellationen den 13 november.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har, med hänvisning till banstandarden och säkerheten på järnvägssträckan Tillberga—Ludvika, frågat mig vad regeringen tänker göra för att dels omedelbart öka säkerheten på banan, dels snabbt få i gång byggandet av ”Bergslagspendeln”. Jag håller med Hans Petersson i Hallstahammar om att säkerheten på järnvägsnätet aldrig får eftersättas. Så har heller inte skett i detta fall enligt SJ. Även om banstandarden inte är fullgod mellan Tillberga och Ludvika innebär den alltså inte någon säkerhetsrisk. Jag utgår från att SJ också fortlöpande bevakar säkerheten på banan. När det sedan gäller förslaget om ”Bergslagspendeln” vill jag informera om att regeringen avser förelägga riksdagen nya riktlinjer för trafikpolitiken. En utgångspunkt i arbetet med denna proposition är att säkerställa en fortsatt utveckling av ett effektivt transportsystem — ett transportsystem som också kan förenas med ansvarstagande för miljö och säkerhet och med en förbättrad regional balans. Att skapa förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar ingår därmed som en viktig del i propositionsarbetet. I detta sammanhang har också en omfattande kartläggning skett av olika järnvägsutbyggnader för framtiden som t.ex. ”Bergslagspendeln”. Av kartläggningen framgår bl.a. att kommunikationerna utgör en viktig del för att förbättra näringslivets villkor inom Bergslagsregionen. Snabba kommunikationer mellan tätorterna i Bergslagen och Västerås skulle enligt det redovisade materialet kunna bidra till att mer utnyttja befintliga resurser och stärka regionens näringsliv. I avvaktan på att beredningsarbetet slutförs har jag dock ingen möjlighet att nu uttala mig om enskilda utbyggnadsprojekt på järnvägsområdet.

Herr talman! Jag vill först erinra om vad jag sade redan i svaret, nämligen att vi håller på med en översyn och i den ingår ett relativt stort antal projekt i olika delar av landet på järnvägsområdet. Det är i och för sig glädjande att vi nu diskuterar nya järnvägsprojekt. Vi har ju haft en ganska lång period på flera decennier, då diskussionen om järnvägen praktiskt taget bara handlat om nedläggningar. Från den synpunkten är det mycket intressant att vi nu har ett så stort intresse och att det pågår ett så pass intensivt utredningsarbete i olika delar av landet, där man försöker finna lösningar för nya järnvägsprojekt. Jag vill också erinra om att vi under detta år har haft överläggningar mellan partierna om järnvägspolitiken framöver. I de överläggningarna har det inte blivit någon fullständig samstämmighet. Men det har i vart fall blivit en bred 81 enighet om vilka riktlinjer som skall gälla för järnvägspolitiken framöver. En av de riktlinjerna är att vi skall anlägga ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt på de investeringar i järnvägens infrastruktur som nu är under diskussion. Dessa överläggningar fördes så sent som i somras, och resultatet av dem räknar vi med skall bli en väsentlig del i den trafikpolitiska proposition som vi aviserat att vi skall överlämna till riksdagen senare i vinter. Det är väl det främsta skälet till att vi ännu inte gått in på enskilda projekt. Vi måste först lägga fast organisationen och strukturen för järnvägsfrågorna i landet. Det är ganska stora organisatoriska förändringar som därvidlag förestår. Sedan blir det det nya banverkets sak — om det nu skall heta så — att göra en bedömning av de investeringsplaner som föreligger i första hand och en sortering bland de projekt som nu är under diskussion i olika delar av landet. Det är litet tidigt att ta ställning till de olika projekt som föreligger. Detta gäller också Bergslagspendeln. Jag tycker emellertid inte att man behöver vara alltför otålig. Om man är intresserad av järnvägen och har det betraktelsesätt som många har anlagt — även jag tillhör dem — att järnvägen är ett miljövänligt och energisnålt trafikslag som bör fylla en viktig funktion i det framtida trafiksystemet, bör mani stället kunna ge sig till tåls något ytterligare, till dess vi har ett underlagi form av en trafikpolitisk proposition.

På den punkten har de överläggningar som har hållits ännu inte givit några slutgiltiga besked från de olika partiernas sida. Det är min förhoppning att flera av dessa projekt skall tåla en närmare granskning ur samhällsekonomisk synvinkel och att de också, under förutsättning att vi kan skapa en majoritet för finansieringen, skall kunna förverkligas inom en inte alltför avlägsen framtid. Svaret är således att frågan om Bergslagspendeln finns med i våra diskussioner. När det gäller på vilket sätt dessa frågor skall hanteras har vi ett betraktelsesätt som ligger mycket nära övriga partiers. Denna fråga är brett förankrad inom de olika partigrupperna. Men när vi har diskuterat och beslutat om finansieringsförutsättningarna, är det dags att göra en mera noggrann bedömning av varje enskilt projekt. Vi kommer då också att kunna bilda oss en uppfattning om i vilken takt dessa kommer att kunna genomföras. Därmed har jag kanske också svarat på Hugo Bergdahls frågor. Det kommer alltså besked om detta i den trafikpolitiska propositionen. Något exakt datum kan vi inte ange i dag. Avsikten är emellertid att den skall framläggas för riksdagen under denna vinter. När det gäller projekt i denna storleksordning är det således inte fråga om någon avlägsen framtid.

Herr talman! Efter det senaste inlägget förstår jag att det kanske inte går att pressa fram några fler besked från kommunikationsministern. Jag vill ändå kommentera litet grand av det som sades. Kommunikationsministern sade att det var intressant att man inte bara Prot. 1987/88:15 talar om nedläggningar. Det får nog stå för kommunikationsministerns eget 27 oktober 1987 parti. Vpk har, trots mycket motstånd, under åren slagits för en utveckling av kollektiva transporter. Det är mycket bra att det har skett en vändning. När kommunikationsministern talar om ett samhällsekonomiskt synsätt, kan jag konstatera att det inte var så länge sedan man blev betecknad som litet konstig, om man pratade om samhällsekonomi och inte kunde redovisa företagsekonomiska vinster av varje projekt. Det är mycket bra att man nu talar om samhällsekonomi. Som kommunikationsministern vet finns det när det gäller just Bergslagspendeln omfattande besked om att den med ett samhällsekonomiskt synsätt skall kunna ge vinster. I dagarna har en utredning lagts fram. När det gäller finansieringen finns det naturligtvis olika uppfattningar om hur kostnaderna skall bäras. Vi har givetvis olika syn på den ekonomiska och politiska utvecklingen i vårt land. Det är mycket viktigt att regeringen inte försöker ställa ultimatum och offra järnvägsutbyggnaden på prestigens altare. Om man inte får igenom den finansiering man har tänkt sig, får man naturligtvis försöka jämka. Eftersom alla partier är intresserade av att få till stånd en järnvägsutbyggnad, bör man också kunna diskutera finansieringen. Slutligen några ord om banverket som eventuellt kommer och dess beslut. Det kommer naturligtvis att bli mycket intressant. Jag noterar emellertid att regeringen, i varje fall här i svaret, har meddelat en stark vilja att bygga ut de järnvägar som sträcker sig in i Bergslagen och därmed det mest industrialiserade området i landet. Järnvägen kommer självfallet att få en oerhörd samhällsekonomisk nytta om den byggs ut i det området.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för beskedet om när vi kan vänta regeringens proposition när det gäller kommunikationsfrågor. Om jag har gjort en riktig tolkning har vi en proposition att förvänta oss, om inte inom några veckor så inom de närmaste månaderna. Jag har kommit att delta i denna debatt, eftersom jag tillhör dem som anser att kommunikationerna betyder ofantligt mycket för om Bergslagen skall ha en möjlighet att utvecklas och leva vidare. Om det inte finns väl fungerande kommunikationer i Bergslagen kommer utvecklingen att stanna av — om det nu finns någon vidare utveckling just i den regionen i dag. Det måste finnas möjligheter att ge de människor som bor inom den här regionen arbete och en chans att bo kvar i sina hembygder. Jag håller helt med kommunikationsministern om att sådana investeringar kräver mycket av ekonomiska uppoffringar och självfallet är resurserna begränsade. Medan en överhettad Stockholmsregion utvecklas vidare och mot ytterligare överhettning, så dras vi med motsatta problem bara 10—12 mil från Stockholmsregionen. Det är viktigt att kommunikationsministern inser hur mycket infrastrukturen just på kommunikationssidan betyder för att vi skall kunna ta upp denna tävlan om investeringarna — inte bara inom Stockholmsområdet utan även inom Bergslagen, inbegripet Västmanland.
Herr talman! Vi tycks vara överens om de allmänna utgångspunkter som bör gälla för investeringar i trafiksystemen. Jag vill påminna om, att frågan om hur kommunikationssystemen skall kunna bidra till en bättre regional balans är en av huvudpunkterna i det trafikpolitiska utvecklingsarbete som vi nu håller på med. Vi tror att kommunikationssystemen kan ha en strategisk roll i sammanhanget när det gäller att rätta till obalanser som uppstått av orsaker av den typ som Hugo Bergdahl talade om. Regeringen bedriver inte enbart ett utvecklingsarbete på det här området och diskuterar utgångspunkterna för en kommande trafikpolitisk proposition. Vi har även så sent som i år vidtagit konkreta åtgärder. I det s.k. Bergslagspaket som beslutades i februari i år fanns ju kommunikationsinvesteringar i Bergslagsområdet som uppgick till ungefär 150 milj.kr. Det var dels väginvesteringar, dels investeringar i järnvägsbroar. Vi har inte låtit allt stå stilla medan vi har diskuterat hur det skall vara i framtiden. Det pågår just nu investeringar på kommunikationsområdet, vilka har till syfte att bidra till att rätta till de obalanser som riskerar uppstå mellan Bergslagsområdet och exempelvis Stockholmsområdet.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Ingen kan längre bortse från den miljöförstöring som länge pågått och pågår oförminskat. I all synnerhet kan vi inte bortse från att människor blir alltmer medvetna om miljöns värde. Samtidigt får vi bevittna hur myndigheternas fasta beslutsamhet övergår i eftertankens bleka tveksamhet. Det har drabbat också kommunikationsministern. Det finns en tydlig skillnad i kommunikationsministerns fasta beslutsamhet före och efter den socialdemokratiska partikongressen. Men den kranka blekheten i det här fallet är, som jag ser det, ett hälsotecken. Det är nyttigt att lyssna på rörelsen. Den representerar folks känsla för hur arbetet för livsmiljön är ett uttryck för en nyvaknad medvetenhet som det finns all anledning för beslutsfattare att ta hänsyn till. Det finns en skillnad mellan 60-talet och 80 och 90-talen i det fallet. Då kunde storstilade projekt sättas i gång — Barsebäck, Bolmentunneln och Örestad. Protesterna kom oftast för sent och var för svaga. I dag kan man inte dölja verkligheten med ordridåer. Det finns en kritisk punkt när det gäller värnandet om miljön, där orden måste manifesteras i handling. Sker inte det så blir det bara ord. Socialdemokraterna har kommit till den skiljevägen nu. Är man inte beredd att ta konsekvenser som kostar på utan försöker lägga ut dimridåer och manipulerar med siffror, riskerar man att en numera mycket upplyst miljöopinion sätter fingret på den ömma punkten och säger att detta inte stämmer. Larmrapporterna duggar tätt. Ena dagen är det skogen, jorden och våra sjöar som försuras. Nästa dag är det ozonproblemet som visar hur sårbar vår livsmiljö är. Det är en paradox att samtidigt som allt fler har kommit till insikt om miljöfrågornas stora betydelse så presenteras ett utredningsförslag som för med sig en kraftigt ökad biltrafik i ett område, som redan har svåra problem med utsläppen. Vad som krävs av beslutsfattare nu är att de inte bara går på i ullstrumporna. Broplanerarna har en hundraårig tradition att luta sig mot, och det är naturligtvis frestande för en kommunikationsminister att gå in i denna obrutna tradition. Alla kommunikationsministrar hittills, med något undantag, har också gjort det. Men nu ömsar tiden skinn. Inga traditioner, om än aldrig så ärevördiga, är sakrosankta. En alltmer kunnig och medveten opinion kräver en omprövning av de gamla planerna. Det finns mycket utredningsbråte som numera kan stämplas som kuriosa, och det finns många motiv hos de ivrigaste broanhängarna som behöver granskas och som har dunkla källor: okunnighet, bristande känsla för den miljö som människor tvingas leva i med buller, och nedsmutsning — en nedsliten miljö — för att inte tala om snöd ekonomisk vinning. Nog tycker man att en socialdemokratisk miljöpolitik, om den skall vara värd namnet, skulle kunna bryta upp från mycket av detta traditionella och bryta med många av de tidigare argumenten, som nu är antikverade. Det finns andra möjligheter när det gäller att förbättra förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn än att bygga en bro. Under decennier har broplanerna legat som ett hinder för satsningar på andra lösningar. Dessa lösningar är inte ens undersökta. Förbindelserna över sundet måste förbättras, främst mellan Malmö och Köpenhamn. Men det kan man göra genom att sätta in moderna färjor och båtar. Dessutom föreligger nu också planer på en järnvägstunnel för persontrafik. Dessa borde utredas ordentligt. En sådan tunnel skulle kunna innebära en snabbförbindelse från centrum till centrum. Ett beslut om förbindelserna som fattas utan att detta alternativ utreds blir ofullständigt från början. Jag skulle därför vilja sluta mitt anförande med att fråga kommunikationsministern om han är beredd att med hänsynstagande till miljöaspekterna förutsättningslöst utreda frågan om bättre förbindelser över sundet.

Herr talman! Jag tror inte det är fel att säga att människorna både konkret och abstrakt alltid har strävat efter fasta förbindelser. Sedan drygt 100 år tillbaka har man diskuterat frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Jag tror inte det är någon överdrift att påstå att åtminstone de människor som bor i området har fått den uppfattningen att man aldrig varit så nära en lösning som man är i dag. Nu är regeringarna på båda sidor om sundet tydligen överens om att en bro behövs, eller rättare sagt att vi måste ha en bro. Om man, herr talman, ser tillbaka på historien visar det sig att det så länge broar har byggts alltid funnits en opinion, ibland liten men alltid högljudd, mot planerna på fasta förbindelser. Men sedan bron väl har byggts och det gått ett par år har många människor som innan bron byggdes deltog i protestaktioner sagt: Vad var det vi bråkade om? Den här bron är ju bra! Det är — om jag nu skall hälla litet salt i statsrådets sår — förvånansvärt att statsrådet behöver ta upp den här debatten nu. För inte så länge sedan kunde vi läsa i pressen att statsministern sagt att frågan om en bro är färdigutredd. Det går inte att utreda mera. Sedan hinner det inte bli mer än en partikongress så gör man tvärtemot vad statsministern har sagt och beslutar om ännu en utredning och ännu en remissomgång. Det är inte ofta jag delar statsministerns uppfattning, men i det här fallet måste jag göra det, för frågan är faktiskt färdigutredd. Herr talman! Sedan litet om dem som har protesterat. Detta liknar ett fall ett hundra år tillbaka i tiden när en skräddare i Paris och en textilarbetare i England ville kasta ur maskinerna, därför att de trodde att maskinerna utgjorde ett hinder för deras arbete. Det har visat sig att det var tur att de inte lyckades få spridning för sitt tillvägagångssätt. Självfallet skall vi se till att stora miljöhänsyn tas när bron byggs. När man beskriver miljösituationen i södra Sverige tycker jag att det vore bättre om man riktade udden mot dem som verkligen försämrar miljön i södra Sverige, nämligen de länder söder och öst om oss som använder kol och t.o.m. olja för uppvärmning och utvinning av energi. Det är där vi har de stora miljömarodörerna när det gäller södra Sverige. Jag tycker, herr talman, att man skall se positivt på frågan om en bro. Utvecklingen kommer att göra att vi får fortskaffningsmedel med betydligt mindre farliga utsläpp än vad vi har i dag. Jag tror att framtidens personbilar och lastbilar kommer att medföra betydligt mindre miljöfarligt utsläpp än dagens bilar. Fru Tillander säger — jag delar den uppfattningen — i sin interpellation att färjorna om tio år kommer att släppa ut betydligt mindre än vad de gör i dag. Det är säkert korrekt, men det gäller, fru Tillander, även personbilar och lastbilar. Herr talman! Jag tror att det är fel att i dag hela tiden med hänsyn till miljön kritisera planerna på att bygga en fast biloch järnvägsförbindelse över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Jag är övertygad om att när den bron har blivit byggd och varit i funktion några år, då kommer även många av dem som nu protesterar att säga: det var tur att våra protester inte vann gehör. Det är min förhoppning att det inte skall bli någon kamp för eller mot miljön eller mellan olika kommuner nere i Skåne. En bro är faktiskt någonting positivt för hela Sverige. Därför bör vi så fort som möjligt få en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

Herr talman! Jag kan väl med anledning av det som Per Stenmarck inledningsvis sade medge att det kan kännas litet tjatigt. Nu har vi haft debatt om Öresundsförbindelserna praktiskt taget varje vecka sedan riksdagen öppnades denna höst, och ytterligare debatter lär det bli, eftersom det föreligger åtminstone en obesvarad interpellation i ämnet. Så särskilt mycket nytt finns naturligtvis inte att anföra från vecka till vecka. Men när Ulla Tillander framställer det som om en stor omsvängning skulle ha skett för min del efter den socialdemokratiska partikongressen vill jag inte instämma i hennes beskrivning. Det är ju inte så att den socialdemokratiska partikongressen har tagit ställning mot fasta förbindelser över Öresund. Tvärtom innebar båda de alternativ som diskuterades på kongressen att man skulle arbeta för fasta förbindelser över Öresund. Frågan gällde vilken utformning dessa fasta förbindelser skulle ha. I det långa historiska perspektivet kan man betrakta det som ett framsteg. I den tidigare debatten har det ju på olika håll varit ett ganska starkt inslag av ifrågasättande av om vi över huvud taget skall ha fasta förbindelser över sundet. Med anledning av det som Ulla Tillander sade om miljöfrågorna vill jag understryka att det fanns två skäl till att vi tillsammans med den danska regeringen kom fram till att göra den senaste utredningen. Det ena skälet var att vi ville ha en miljökonsekvensbeskrivning, och det var en mycket stark motivering till att denna utredning genomfördes. Jag skall inte föregripa remissbehandlingen av utredningen, men jag kan ändå konstatera att man i utredningen har utgått från att man skulle kunna ordna en sådan lösning att det inte blev någon miljöpåverkan av en Öresundsförbindelse. Det andra skälet till att vi tillsatte denna utredning var att nya tekniska förutsättningar uppkommit som gör det möjligt att så att säga få upp järnvägen på bron, dvs. åstadkomma en kombinerad landsvägsoch järnvägslösning. Men miljökonsekvenserna var ett av de viktigaste skälen och gavs en stor tyngd i de direktiv som gavs till den senaste utredningen. Vi har alltså otvivelaktigt tagit miljökonsekvenserna på allvar. Ulla Tillander frågade om vi är beredda att förutsättningslöst utreda förbindelserna över Öresund. Jag vill än en gång understryka att de utredningar som nu skall göras och som skall vara komplement till dem som redovisades i början av augusti månad utgår från att det skall handla om fasta förbindelser. Så till vida är de ju inte förutsättningslösa. Utredningar om hur färjetrafiken kan ordnas finns det väl för dagen inte så stort behov av. Hur man skall ordna med en färjetrafik vet man väl på grundval av de långvariga praktiska erfarenheter som man har på bägge sidor om sundet. Det är ju fråga om en strävan att åstadkomma fasta förbindelser, där vissa anser att det kan räcka med järnvägsförbindelserna medan många - och till dessa har jag hört och jag hör fortfarande till dem — menar att man borde kunna åstadkomma en kombinerad förbindelse som är acceptabel ur miljösynpunkt. Det finns ingen anledning för mig att föregripa den diskussionen ytterligare, men jag tror och hoppas fortfarande att man skall kunna åstadkomma fasta förbindelser över sundet på ett sätt som är förenligt med kravet på en god miljö. Sedan vill jag litet grand kommentera det som Per Stenmarck sade beträffande tidningsuppgifter i helgen om att det skulle finnas en överenskommelse mellan de danska och svenska socialdemokratiska partierna om någonting som Per Stenmarck kallar för Öretåg, dvs. att vi redan på detta stadium skulle ha bundit oss för enbart en tågförbindelse. Jag kan säga till Per Stenmarck: Någon sådan överenskommelse föreligger inte. Det är riktigt att vi under utredningsarbetets gång har varit angelägna om att ha nära kontakt med den socialdemokratiska folketingsgruppen i Danmark av den enkla anledningen att beslutet om förbindelserna över Stora Bält, som var det som utlöste den senaste utredningsfasen i fråga om Öresundsförbindelserna, fattades av en bred majoritet i det danska folketinget. Man var där överens om att utredningarna om Öresundsförbindelserna skulle följas av samma politiska konstellation som träffade överenskommelserna om Stora Bält. Däri ingick företrädare för socialdemokraterna i Danmark. Därför har vi i fullt samförstånd med företrädare för regeringen hållit de danska socialdemokraterna informerade om våra diskussioner och om utredningsarbetet. Jag vet om att man inom det danska socialdemokratiska partiet är intresserad av att fortsätta dessa diskussioner med hänsyn till den senaste utvecklingen, och självfallet är vi positiva till fortsatta sådana diskussioner. Men några nya överenskommelser har inte träffats. För vår del är vi naturligtvis inställda på att fullfölja vårt kongressbeslut om en kompletterande utredning om huruvida en borrad tunnel skall göras innan vi gör något nytt ställningstagande.

Herr talman! Om det är fråga om en stor omsvängning hos kommunikationsministern eller ej kan man kanske diskutera, men man kan i varje fall konstatera att det är en skillnad på det hurtiga ”ja” som man fick till svar på frågan om bron skulle vara färdig i mitten på 1990-talet — det svaret gavs i våras — och det litet mer dröjande svaret i dag. Jag tror för min del att den enda möjligheten att undvika negativa miljökonsekvenser är att säga nej till en bilbro. Å andra sidan är det bra om kommunikationsministern är öppen för den här frågan och att man på alla alternativa förbindelser över sundet lägger både miljöoch kostnadsaspekter. Gör man det, har man lagt en helt ny grund för bedömningen av de olika alternativ som finns, och då kan man också räkna med att resultatet av en sådan bedömning blir ett annat än det traditionella och föreliggande. Ett grundläggande krav är naturligtvis en större förusättningslöshet. Slutresultatet av de hittillsvarande broutredningarna har varit lätt att förutse. Broutredningarna har haft sina svaga punkter, som en sakkunnig miljöopinion har kunnat peka på. Den senaste broutredningen är ett exempel på det. Sedan vill jag bara säga några ord med anledning av Sten Anderssons i Malmö intressanta historieskrivning om skräddarna i Paris. Sten Anderssons yttranden är mycket lätt förutsebara i den här frågan. Där har ingen omvärdering av bron skett på grund av ökat miljömedvetande. Resonemanget går ut på att broplanerna alltid har varit den bästa lösningen. Därför är de den bästa lösningen, och därför kommer de alltid att vara den bästa lösningen. En värdigare underkastelse under en konservativ tradition kan man knappast tänka sig.

Herr talman! Ja, herr kommunikationsminister, det blir sådana här ständigt upprepade debatter, när man aldrig ger ett klart besked utan fortsätter långhala frågan. Jag lade märke till att miljöministern i den allmänpolitiska debatten för en vecka sedan hade en annan uppfattning. Då skulle det inte vara en bro där också bilar kunde köra utan enbart en tågtunnel. Med anledning av detta kan man kanske fråga sig vem i regeringen det egentligen är som hanterar denna fråga. Det har många gånger konstaterats att om det hade varit land mellan Skårie och Själland hade vi för länge sedan byggt en väg mellan två av Skandinaviens största städer. Om det hade legat ett berg i vägen hade vi sprängt oss fram. Men nu ligger där ett hav. Då utreder vi, samråder och bereder, och när vi har gjort det tillsätter vi en ny utredning — det är detta Ulla Tillander kallar att gå på i ullstrumporna — och så går karusellen vidare i nya spår. Så några ord om Öretågsprojektet. Uppgifterna lämnades ursprungligen av den nye ordföranden för de danska socialdemokraterna Svend Aukeni det danska programmet TV-avisen, och de vidhölls från dansk sida. Socialdemokraternas i Danmark vice ordförande Birte Weiss bekräftade sin ledares uppgifter. Frågan uppstår då: Har de danska socialdemokraterna rätt eller de svenska? Nu vill jag inte argumentera vidare, för kommunikationsministern har gett ett klart svar på frågan om sin och regeringens inställning, och jag litar naturligtvis på det kommunikationsministern har sagt. Avslutningsvis bara några ord om miljöhänsynen i sammanhanget. De skäl som jag ser till att ha en fast förbindelse som innehåller både biloch tågmöjligheter är tre. 1. Miljöhänsyn. Det är alltid bäst att slippa stopp i trafiken. Skall vi mata bilarna ombord på ett tåg för att ta oss över Öresund, kommer det att gå långsamt, och då blir det mer avgaser. Även vi moderater kräver att man tar miljöhänsyn. 2. Ekonomin. Det är möjligt att det blir billigare att bygga enbart en järnvägstunnel, men den är samtidigt oerhört mycket svårare att finansiera. 3. Trafikskäl. Mer än hälften av godsvolymen går med bil eller lastbil. Vi kan naturligtvis ändra på detta, men sannolikt inte särskilt mycket.

Herr talman! Först vill jag ställa en fråga till statsrådet Hulterström. När den remiss är slutförd som broförslaget än en gång har gått ut på, kan statsrådet då säga: Nu är det färdigutrett? Slipper vi då höra att frågan är klar, vänta ett år och sedan få beskedet om en ny remiss? Kan vi i dag få ett klart besked om den tidpunkten? Fru Tillander säger att jag har kvar den uppfattning som människor haft i hundra år i Malmö. Det är jag stolt över, och det står jag för. Det är nämligen sant som det har sagts från denna talarstol och på många andra håll, att den bästa förbindelsen är en fast förbindelse. Per Stenmarck beskrev på ett mycket tydligt sätt vad man hade gjort om man skulle ha byggt en väg — sprängt bort berg och liknande. På samma sätt är givetvis en bro den bästa förbindelsen över ett vattendrag. Man skall väl inte vitsa i sådana här sammanhang, men ibland måste undantaget bekräfta regeln. Fru Tillander vill behålla färjorna, har vi hört. Jag misstänker, herr talman, att det beror på en skriande avsaknad av möjligheter att erhålla politiska poäng. Fru Tillander och hennes parti gör i desperation allt för att hämta tillbaka litet av det förtroende man förmodligen har tappat hos den breda allmänheten. Då begriper jag att det inte räcker med personbilar och lastbilar, utan då behöver man hela färjelaster med poänger.

Herr talman! Med anledning av de frågor som har ställts vill jag bara kort säga att det vore föga meningsfullt med ett intensifierat remissförfarande, om man talade om hur det hela skulle bli innan remissvaren inkommit. Det som vi socialdemokrater har diskuterat och det som vi har beslutat på vår kongress är att kompletterande utredningar skall göras när remissvaren har kommit in. Det får naturligtvis bli fråga om både tekniska och ekonomiska utredningar, och det gäller då förutsättningarna för en borrad järnvägstunnel. När det materialet föreligger skall frågan diskuteras i ett s.k. rådslag. Därefter — det utgår vi från — är vi mogna att fatta beslut. På den andra punkten — det gäller då dansk socialdemokratis inställning i denna fråga — vill jag framhålla att jag naturligtvis inte kan företräda denna. Men jag vet att uppläggningen när det gäller Stora Bält-förbindelserna är tillskyndad av den danska socialdemokratin. Först bygger man alltså en järnvägsförbindelse och sedan planerar man att i en annan etapp åstadkomma också en vägförbindelse. Det är möjligt att man inom dansk socialdemokrati anser att den modellen också skulle kunna vara användbar när det gäller Öresundsförbindelserna. Men någon överenskommelse härom har givetvis inte träffats, eftersom det inte skulle överensstämma med vårt kongressbeslut.

Herr talman! På förekommen anledning, med tanke på det fortsatta arbetet, med tidigare friserade siffror i gott minne, väl medveten om att underlag till remissvar har undanhålitts etc. skulle jag vilja skicka med kommunikationsministern en hälsning. Egentligen finns det ingenting som väcker en sådan vrede som när man upptäcker att en stor och mäktig utredningsapparat med väldiga personella resurser förtiger obekväma siffror och omtolkar ofördelaktiga värden. Det upplevs som en manipulation. Det är maktens arrogans gentemot dem som den egentligen skulle tjäna. Men när det avslöjas, motverkas också syftet. Herr talman! Socialdemokraterna skall lyssna till rörelsen. Folkpartiet har på senare tid intagit en tveksammare attityd till en bilbro. Det är nu tydligen bara moderaterna som är ”stortrons och storbrons” förespråkare. Här tillåts inga miljömässiga tvivel spräcka troskyldigheten. Men så blir också miljöpolitikens trovärdighet därefter!

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att investeringar görs för att förbättra godsoch persontrafiken samt att diskuterade tågindragningar inte genomförs på norra stambanan. SJ skall planera sin trafik med hänsyn till trafikanternas efterfrågan och trafikens lönsamhet. När det gäller norra stambanan bedömer SJ att godstrafiken kommer att fördubblas inom de närmaste fem åren. Redan i år satsar SJ 100 milj.kr. för att öka norra stambanans kapacitet. I SJ:s investeringsplan förutsätts att ytterligare 630 milj.kr. satsas på norra stambanan fram till år 1991. Insatserna kommer att medföra en förbättrad tågtrafik för både gods och resenärer. Svaret på frågan om jag är beredd att medverka till att investeringar görs är naturligtvis ja. På den andra frågan om diskuterade tågindragningar vill jag svara genom att hänvisa till att regeringen, med den rollfördelning som gäller, inte skall Prot. 1987/88:15 bestämma järnvägens tidtabeller. SJ bör själv med hänsyn till bl.a. resande — 27 oktober 1987 underlaget avgöra hur många nattåg som behövs mellan Stockholm och övre Norrland. SJ har i sin planering beaktat att bollnäsoch ljusdalsborna utnyttjar nattåget för resor till och från Stockholm. Ett tågpar, dvs. ett tåg i vardera riktningen, mindre på denna sträcka får betydelse för bollnäsoch ljusdalsborna. SJ anser att det är orationellt att köra ett tomt nattåg till övre Norrland för att tillgodose önskemål från Gävleborgs resenärer som bara åker med 30 mil. I stället kan jag ge Gunnel Jonäng beskedet att SJ för närvarande diskuterar med den berörda trafikhuvudmannen om att utveckla den regionala tågtrafiken i Gävleborgs län för att möta den trafikefterfrågan som inte tillgodoses av SJ efter den 31 augusti 1988. Det kommer med all sannolikhet att innebära bättre förbindelser än i dag mellan Bollnäs och Gävle.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på mina frågor. Jag har ställt frågorna med anledning av den diskussion som förs om den framtida tågtrafiken och för att försöka utröna vad socialdemokraternas regionalpolitik innebär för mitt hemlän. Gävleborgs län är det enda län som tillsammans med Norrbotten inte har nåtts av den högkonjunktur som nu råder. Länet har den största utflyttningen och den näst högsta arbetslösheten i landet. Å andra sidan finns det i dag i länet en stark vilja att skapa en positiv utveckling, och det jobbas intensivt på många håll. Men vi klarar oss inte utan statligt stöd. Vi behöver bl.a. goda kommunikationer och utbildningsmöjligheter. Något X-paket får vi inte, trots denna situation. Och nu kommer kommunikationsministern med detta svar. Jag vill bara säga, även om det känns trist att behöva göra det, att ett sämre svar har jag nog aldrig fått. I förstone låter det så bra — det slutar med att det sannolikt kommer att bli bättre förbindelser mellan Bollnäs och Gävle än i dag. Men vad står det i själva verket, och vad innebär svaret? Jo, vi i inlandet är sannerligen inte värda mycket — från oss skall tagas också det vi har, för att ta ett citat. Statsrådet har genom skrivningen i svaret accepterat att två tåg dras in. När det behövs bättre tågförbindelser, bättre service och komfort och när SJ strävar efter att ge detta åt allt fler av sina resenärer, görs det nedskärningar för oss. Om vi i Gävleborgs inland vill ha bättre förbindelser kommer uppenbarligen inte SJ att ge oss det, utan det skall ske genom den regionala trafikhuvudmannen. Statsrådet måste väl ändå inse vad detta innebär! Det är fråga om resenärer inte bara från Bollnäs eller Ljusdal. Vi har ett stort omland, och vi har Ovanåkers kommun och Ockelbo, som också ligger i inlandet. Detta betyder att resenärerna först skall ta sig med buss till någon av stationerna — tre järnvägslinjer är ju nedlagda i Hälsingland. Där skall de omlasta, bära sina väskor och eventuella barn och sedan sitta i väntsalarna och vänta. Därefter åker de i något halvrassligt tåg eller motorvagn till Gävle. Där skall de 93 omlasta, bära sina väskor och eventuella barn och sedan sitta i väntsalen och vänta. Det är den service och komfort som SJ och tydligen statsrådet tycker passar oss. Dessutom får vi i länet själva betala detta. Vi skall vara med och betala Öresundsbron, snabbtåg till Göteborg och motorvägsbyggen. För oss betalar ingen förbättrade kommunikationer — det får vi i länet göra själva. Vi får tills vidare litet nålpengar. Det är socialdemokratisk fördelningspolitik i sin prydno. Det är självklart — det vill jag understryka — att vi vill vara med och satsa på snabbtåg till andra delar av landet, eftersom det behövs, men vi måste kräva och ha rätt att kräva något för oss själva. Vad tror statsrådet att det här får för effekter för vårt näringsliv, för våra möjligheter att utvecklas och för möjligheterna till lokalisering av nya aktiviteter? Om näringslivets representanter vill ha komfort och service mellan Stockholm och Göteborg, ställer de faktiskt samma krav när de skall åka norrut på stambanan. Statsrådet säger att det sannolikt blir bättre förbindelser. Men det stämmer inte med min uppfattning. Förmodligen blir det sämre förbindelser, skulle jag vilja säga. SJ diskuterar för närvarande med länets trafikhuvudman om att utveckla den regionala tågtrafiken, säger statsrådet. Men den information som vi har fått hemma i länet av X-trafik tyder snarare på avveckling än utveckling. X-trafik meddelade nämligen vid en presskonferens för cirka två månader sedan att tågtrafiken troligen upphör den 30 juni 1988. Det handlar om sex lokaltåg. Kostnaderna är för höga. Har jag fel på den här punkten, skulle jag vara den första att glädja mig. Det här kan bli rena katastrofen för alla pendlare, för näringslivet, för kommunfolk, för turister, för alla. Jag har nu fått bekräftat den misstanke jag haft sedan jag i tidningarna hemma läste uttalanden som socialdemokrater har gjort om trafikpolitiken. Man ansåg att snabbtåg på ostkustbanan även kan vara till nytta för stambanan. Man sade att det inte går att satsa på båda banorna. Däremot skall de tvärgående förbindelserna byggas ut. Snabbussar bör sättas in. Tydligen vill socialdemokraterna ha bort persontrafiken på norra stambanan. Jag har fått mina värsta farhågor besannade. Först lägger man ned två tvärgående järnvägslinjer, sedan skall vi i inlandet matas med bussar in på ostkustbanan. Bråttom har man, redan nästa år börjar indragningarna. Goda kommunikationer, herr statsråd, det är ett livsvillkor för Gävleborgs inland.
Herr talman! Jag har i en tidigare interpellationsdebatt, för någon timme sedan, som också handlade om järnvägstrafiken, sagt några ord om vad vi håller på att diskutera, dels i de överläggningar som har förts mellan partierna om järnvägspolitiken, dels i samband med förberedelserna för den trafikpolitiska propositionen. Jag tycker att det är litet onödigt att så här kort efteråt upprepa de riktlinjer som ligger till grund för de diskussionerna. Där finns allt om kommunikationssystemens bidrag till regional balans, där finns principerna för hur vi skall bygga upp både järnvägspolitik och trafikpolitiken rent allmänt sätt. Jag vill hänvisa till det jag sade då. Jag har inte haft tillfälle att diskutera trafikfrågor särskilt mycket med — Prot. 1987/88:15 Gunnel Jonäng tidigare. Jag beklagar bara att jag efter hennes inlägg får 27 oktober 1987 konstatera att hon hör till dem som talar om gårdagens järnväg och gårdagens trafikpolitik, medan vi nu förhoppningsvis blir fler och fler som talar om hur vi skall ha det i framtiden. Då handlar det alltså inte om att önska sig järnvägssträckningar till vilket pris som helst i alla möjliga delar av landet, utan det handlar om att inrikta sig på att bygga upp trafiksystem som på bästa möjliga sätt tillgodoser trafikanternas intressen. Jag kan inte kritisera SJ för att de inte kör tåg upp till övre Norrland för att tillgodose resenärerna i Gävleborgs län. Man bör i stället börja fundera på hur man bäst skall tillgodose resenärernas intressen i Gävleborgs län. Det är det man nu håller på att diskutera. Jag kan naturligtvis inte förutse hur de diskussionerna slutar. Men enligt SJ:s mening kommer de att sluta med att man får en bättre trafik än i dag i de områden som Gunnel Jonäng talar om. Det blir alltså bättre förbindelser mot Gävle och därmed även möjligheter att utnyttja Sundsvallstrafiken. Den trafiken kommer av allt att döma att utvecklas. På det viset får man en successiv förbättring till stånd. Jag tycker inte att det är någon mening med att föra en debatt, där man hela tiden talar om gårdagens järnväg. Gunnel Jonäng får gärna fortsätta att göra det. Hon får gärna fortsätta att nämna socialdemokraterna i vartannat ord när hon gör det. Men det är inte i den andan vi har fört diskussionerna om järnvägspolitiken framöver. Därför tycker jag att fru Jonäng kan fortsätta diskussionen med de centerpartister som diskuterar järnvägspolitiken konstruktivt och inte bara håller på med den diskussion som har pågått de senaste 20-30 åren och som inte har lett någonstans. För övrigt tror jag inte att Gunnel Jonäng har så särskilt mycket mer pengar än de 1,3 miljarder kronor som vi redan i dag lägger på olönsam trafik. Det kan onekligen ifrågasättas om det är rätt sätt att använda pengarna. Gunnel Jonäng vill tydligen att vi skall lägga ytterligare ett antal hundra miljoner på sådan trafik. Det vill inte vi andra, utan vi vill diskutera hur järnvägen skall fungera i framtiden, inte hur den fungerade i går.
Herr talman! Jag talar faktiskt inte om gårdagen utan om framtiden. Vad jaginte förstår är hur statsrådet kan tala om att vi skall få bättre förbindelser, när SJ redan börjat göra tågindragningar och när vi kan räkna med att sex lokaltåg dras in enligt vad X-trafik säger. Vad är det som ligger till grund för statsrådets uttalande och löfte om att vi skulle få bättre förbindelser? Jag talar om mitt hemlän och dess inland, och det gäller verkligen framtiden för inlandet. Då är vi beroende av kommunikationerna. Jag har läst och studerat vad som har sagts i artiklar och intervjuer, och det finns ett genomgående mönster. När det frågas om stambanan blir svaret alltid så positivt. Satsningar skall göras för godstrafikens skull. Det mönster som jag ser upprepas hela tiden är att godstrafiken tydligen skall gå på stambanan, och där skall den gå ostörd av persontrafik. Persontrafiken skall läggas över på ostkustbanan. Jag räknar inte med att statsrådet skall tillstå det. Det vore en orimlighet att begära detta. Men att insatserna kommer att medföra förbättrad tågtrafik för resenärerna är uppenbarligen fel. 95 När det gäller att köra tomma nattåg till övre Norrland kan man också tänka sig tåg till och från Jämtland. För övrigt ringde man från Umeå just innan jag gick till kammaren och talade om att man var bekymrad i övre Norrland över de indragningar av tåg som skulle göras där. Man undrade t.ex. varför inte militärerna kan åka tåg i stället för att flyga. Vi åker bara 30 mil, säger statsrådet. Men det är faktiskt väldigt många människor som åker dessa 30 mil från Gävleborgs inland. Om tågförbindelserna är goda kommer vi naturligtvis att fortsätta resandet med tåg, men blir förbindelserna dåliga tvingas vi mer eller mindre att ta bilen till Stockholm för resor över dagen. Det är ingen bra lösning för någon eller ur någon synpunkt. Det borde vara självklart att persontrafiken skall gå fram där det finns mest folk, och stambanan har ett mycket stort upptagningsområde. Den går mitt igenom Hälsingland och bör naturligtvis utnyttjas för persontrafik. Jag finner det samhällsekonomiskt oförsvarligt att i stället koncentrera persontrafiken ut till kusten och låta resenärerna färdas 10—20 mil i matarbussar.

Herr talman! Vi skall nu behandla regeringens proposition 127 om fortsatt decentralisering inom högskolan. Redan rubriken är förvisso missvisande. Vilken decentralisering är det fråga om? Är regionstyrelsernas avskaffande den stora decentraliseringsreformen? I så fall gäller det inte så förfärligt mycket. Och till vilket pris skall det ske? I själva verket kommer det att innebära att centralmakten, genom att skaffa sig rätt att utnämna en 3 majoritet av företrädarna i högskolestyrelserna, än mer stärker sitt grepp. En riktigare benämning på propositionen skulle ha varit högskolans politisering. Det här är djupt olyckligt. Strävan efter kunskap och sanning har alltid varit grundläggande för människorna. Som en del i dessa strävanden har man genom tiderna skapat universitet och andra institutioner för högre utbildning. Jag vill erinra om att våra äldsta universitet i Europa nu snart är 800 år. Jag tänker då speciellt på Bologna-universitetet. Inom universiteten har det alltid funnits två motsatspoler — dels relationerna till makten, dels relationerna till den fria tanken. Studenterna, professorerna och maktapparaten har varit tre olika delar som sinsemellan haft att bestämma utvecklingen. Många gånger har vi kunnat se hur studenter och professorer har stått emot en statsmakt som alltför ofta lyckats i sina ambitioner att kontrollera universiteten. Vi kan alltså, i större eller mindre utsträckning, skåda en kamp mellan autonomi och statskontroll över hela linjen. Om vi ser på universiteten i Västerlandet i dag kan vi konstatera att Storbritannien är det land där de medeltida traditionerna kanske starkast lever kvar, och där vi också finner en relativt stark autonomi för universiteten. Än större är denna autonomi i maktdelningens Förenta Stater. Även i Västtyskland är universiteten relativt självständiga, inte minst efter ett utslag av författningsdomstolen i Karlsruhe. Frankrike däremot har gått en annan väg alltsedan Napoleontiden. Den napoleonska modellen har inneburit långt gående statsregleringar. Samma sak kan också sägas gälla för Spaniens vidkommande. Men genomgående är hela tiden att vi sett en kamp mellan frihet och försök att styra, och det har gällt att åstadkomma något av en balans mellan friheten och styrningen. Sverige är långt inne på den franska vägen. Jag hade tillfälle att för ett par veckor sedan höra Stockholms universitets rektor professor Staffan Helmfrid berätta att han hade besökt Riga och där kunnat bevittna, mirabile dictu, ett val av rektor som ägde rum med slutna sedlar, och där det dessutom fanns olika kandidater. I Sverige utses rektor av regeringen efter förslag av högskolestyrelsen, och nu skall regeringen också skaffa sig en majoritet i våra universitetsoch högskolestyrelser. Än starkare blir greppet över universiteten, vilket också möjligtvis kan verka diskrediterande för de svenska universiteten och högskolorna i internationella sammanhang. Tankefrihet och öppenhet som en del av det västerländska arvet har alltid varit kännetecken för en framgångsrik vetenskap. Det har gällt att inte bara skapa välutbildade människor, utan det har också gällt att vid universiteten och högskolorna skapa centra för oberoende samhällskritik och skapa en motvikt mot den tillfälliga politiska maktens innehavare. För att kunna fylla sin roll måste universiteten vara oberoende så långt som möjligt och får aldrig bli redskap för statsmakten eller för något annat maktcentrum i samhället. För oss moderater är målet självklart. Vi formulerade det senast på vår partistämma i Malmö. Där sades det klart ut att vår strävan är att inom universiteten och högskolorna åstadkomma självstyrande enheter. Men staten skall, vilket har varit en tradition i Sverige, vara ansvarig för finansieringen. Är det orimligt? Statsmakten är ansvarig för finansieringen men utan att ha det absoluta inflytandet. Redan det faktum att staten har ett ansvar för finansieringen, dvs. att staten betalar detta över statsbudgeten, innebär ett styrmedel. Men i övrigt bör staten vara varsam. Man skulle kunna säga att universitetens frihet är en förutsättning för demokratins utveckling. Därför är den här propositionen som lagts fram av regeringen så orimlig. Den syftar ytterst till en kontroll över universiteten. Propositionen, i det skick som den nu har behandlats av utskottet, kan sägas sönderfalla i tre huvuddelar. Man utgår från det s.k. LIE-anslaget, dvs. anslaget till lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Detta anslag vill man fördela direkt till de olika högskoleenheterna. I och för sig ligger det naturligtvis en fara i detta. I framtiden kommer man att kunna spela ut den ena högskolan mot den andra. Det skulle vara djupt olyckligt. Vi har för vår del föreslagit att detta anslag i stället skall bakas in i sektorsanslaget. Utskottet har emellertid inte gått på regeringens linje helt och fullt härvidlag. Utskottet beställer i stället en översyn och vill ha förslag till ett nytt anslagssystem redan i nästa års budgetproposition. Därför kan förslaget accepteras så långt. Den här ombakningen av LIE-anslaget är också orsaken till att man, vilket är den andra delen i propositionen, vill avskaffa regionstyrelserna. Ingen, i varje fall inte inom moderata samlingspartiet, torde ha särskilt mycket att invända mot att regionstyrelserna avskaffas, tvärtom. De har inneburit ett onödigt byråkratiskt mellanled som förvisso har kostat mera än de, vill jag minnas, 13 milj.kr. som är anslagna till det hela. Men den tredje frågan, och det är framför allt den som är viktig, gäller högskolestyrelsernas framtida sammansättning. Här har en av regeringens ledstjärnor varit att det skall vara en majoritet av s.k. allmänföreträdare. Det är väl inget tvivel om att detta leder till en politisering av högskolestyrelserna och högskolan, vilket jag tidigare varit inne på. Det är inte heller något hugskott från regeringens sida, utan man skulle kunna säga att det här är fråga om en lång och ihärdig kamp från socialdemokraternas sida. Redan U 68-1968 års utbildningsutredning—- föreslog en majoritet för allmänintressena. Det avvisades bestämt av remissinstanserna. Då tog man hänsyn till det. Därefter gjordes ett nytt försök 1983, men i den promemoria som gick ut på remiss innebar två av de tre förslagen att en knapp majoritet skulle införas för de s.k. allmänna intressena. Majoriteten av remissinstanserna sade igen nej. Då tog man på nytt hänsyn till det hela, men så inte nu. Enligt regeringen fungerar högskolestyrelserna dåligt. Ja, enligt propositionsförslaget vill man inte ens ha med verksamhetsföreträdare. Man talar om externfinansiering, som nu skulle spela en så stor roll att man för den skull måste göra om högskolestyrelsernas sammansättning. När det nu är så att externfinansiering i varje fall delvis spelar en ökad roll, borde det finnas desto större skäl till att i stället förstärka den inomvetenskapliga bedömningen. Endast kompetensen kan avgöra i vilken utsträckning ett icke önskvärt beroende växer fram. Politiker i högskolestyrelserna utgör förvisso inte någon som helst garanti för integriteten, utan tvärtom. Regeringens förslag innebar att sex företrädare skulle utses för s.k. allmänna intressen, plus en rektor, plus tre fackliga representanter och en studeranderepresentant. I det ursprungliga förslaget kunde man se att man riskerade att få en styrelse där det inte fanns en enda person med vetenskaplig kompetens. I och för sig kan vi tänka oss att någon av de fackliga representanterna hade en sådan kompetens, och vi kan hoppas att rektorn också har vetenskaplig kompetens i flertalet fall. Men teoretiskt var det alltså möjligt att få en styrelse som var sammansatt av personer av vilka inte någon enda hade vetenskaplig kompetens. Nåväl, propositionen lades fram i mars-april. Man kan konstatera att någon egentlig beredning var det inte fråga om. Skulle jag vara hård i mitt omdöme, skulle jag kunna säga att det i viss mån var en rätt slarvig departementspromemoria som helt plötsligt upphöjdes till rang och värdighet av en proposition. Nu skall den trumfas igenom. Det spel som förekommit bakom kulisserna är förvisso rätt intressant, inte minst från statsvetenskaplig synpunkt. Läget i våras var det att centerpartiet sade nej. Man ville inte avskaffa regionstyrelserna, och man var heller inte tilltalad av förslaget i dess helhet. Vpk sade också nej. Folkpartiet gjorde en piruett och sade kanske, medan vi moderater definitivt sade nej till det förslag som hade lagts fram. Tanken var att utskottet sedan skulle arbeta fram ett förslag i september. Vi sammanträdde två gånger, och bägge gångerna blev det bordläggning. Däremellan pågick naturligtvis ett intensivt diskuterande på olika håll. Så säger plötsligt vpk ja. Jag måste säga att jag minst sagt är något förvånad över vpk:s ställningstagande. I sin partimotion — vpk ansåg alltså frågan så viktig att man t.o.m. väckte en partimotion — sade man uttryckligen att i de framtida högskolestyrelserna skulle ”ingen grupp ensam ges majoritet i styrelsen”. Det var stolta proklamationer, men vad var de värda när det kom till kritan? Nej, vpk:s stöd får socialdemokraterna. Det skulle egentligen vara intressant att få veta vilket pris som betalats. Jag kan i varje fall inte i utskottets förslag se några egentligt stora eftergifter. Det kan hända att priset kommer att betalas på något annat område. Det vore intressant för svenska folket att få veta vad som fått vpk att så lättsinnigt ge upp den akademiska friheten. Folkpartiet klarade sig med blotta förskräckelsen och tillhör i dag reservanterna. Efter denna kohandel mellan socialdemokrater och vpk i utskottet lade man alltså fram ett förslag om att det skall vara en majoritet för de s.k. allmänföreträdarna, dvs. politiker och likasinnade. Men det är väl inte politiker som skall sitta där, får jag kanske höra statsrådet invända. Ja, i utskottet har man i varje fall klart och tydligt, när man exemplifierat vilka som skall sitta i styrelsen, talat om personer med förankring i och erfarenhet av den representativa demokratin. För mig är det ingenting annat än en omskrivning av just ordet politiker. Rektors ställning har försvagats. Verksamheten får i den nya tappningen i nåder representanter, och också studeranderepresentationen har förstärkts. Facket däremot kommer inte att vara representerat. Det är konsekvent. Vi har också sagt att det i enlighet med vad man kommer fram till när det gäller verksledning i övrigt inte heller finns någon anledning att facket skall vara representerat i styrelsen och ha säte och stämma där. För oss i moderata samlingspartiet sitter universitetens och högskolornas integritet i högsätet. Vi är inte beredda att acceptera att någon grupp får majoritet i styrelserna utan vill ha fördelning i stort sett överensstämmande med den som nu gäller. Däremot har vi varit fullt beredda att diskutera antalet. Vi har också föreslagit att regeringen skall lägga fram ett nytt förslag, helst i enlighet med vad högskolorna själva vill. Något skall också sägas om en annan fråga som vi från moderaterna tagit upp, nämligen arbetsfördelningen mellan högskolorna. Den forskningsförberedande utbildningen, alltså åtminstone upp till 60 poäng, bör enligt vår mening koncentreras till högskolor med fasta forskningsresurser och dessutom till de tidigare s.k. universitetsfilialerna. Därmed får vi bättre garantier för en kvalitativ utbildning.